Herr talman! Låt mig börja med att hålla med Monica Öhman och säga att det är litet konstigt att vi redan i postfacken har fått uppgift om vem som skall bedriva den här utredningen innan beslut har fattats. Det är en litet konstig situation. Jag har inte varit med om att det har blivit på det här sättet under de år som jag har varit med här. Men, som man brukar säga: Nya kvastar sopar bäst. Jag tänker ställa en del frågor till Elver Jonsson angående detta betänkande. Jag börjar med att citera ur betänkandet under rubriken Utskottets överväganden: ''Utskottet vill understryka att en väl utbyggd offentlig förmedling blir än viktigare med ökande arbetslöshet. Det finns dock ingenting som talar för att arbetsförmedling bedrivs bäst och mest rationellt enbart i form av ett offentligt monopol -- något som de internationella erfarenheterna också tyder på. Privata eller andra fristående förmedlingar bör såsom framhålls i propositionen kunna innebära goda alternativ i många fall genom att servicen till både arbetssökande och arbetsgivare skulle kunna förbättras.'' Att säga ''skulle kunna förbättras'' betyder en liten osäkerhet, tycker jag. Man kan inte i denna proposition och i utlåtandet peka på var någonstans som det har blivit bättre -- allting tyder på motsatsen. I de fall där arbetsförmedlingar har privatiserats, har det inneburit att folk får betala för att försöka få ett arbete. Varför skall man nu riva upp en väl fungerande arbetsförmedling, när man inte kan peka på några konkreta bevis på att det skulle innebära någon förbättring? Det kan väl inte vara på det sättet att internationellt arbete är bra endast så länge det inte strider mot den borgerliga ideologin eller gynnar den vanliga arbetaren. Jag anser att allt som är skrivet i betänkandet och agerandet i övrigt pekar åt detta håll. Internationellt fackligt samarbete skall slås sönder och samman. Jag ser det som ett uttryck för en rent ideologisk fråga. Man skall bevisa att den offentliga verksamheten skall bort, och man skall oavsett verksamhetens art eller dess uttryck privatisera. Hur skall det gå i framtiden om arbetsförmedlingen skall ta arbetsgivaransvar för de unga som skall ut på arbetsplatspraktik? Man påstår i det utskottsbetänkande som behandlar den typen av frågor att arbetsgivarna skall ha huvudansvaret. Vem blir då arbetsgivare? Blir det den offentliga sektorn, som vi skall slå sönder, eller blir det den nya privata sektorn? Kanhända blir någon så lyckligt lottad att han får två arbetsgivare. Det förhållandet skulle också vara helt unikt. Dessa frågor måste ställas i relation till varandra, när man säger att det skall vara på det här sättet. De kontakter som vi har haft med Göte Bernhardsson i arbetsmarknadsutskottet tyder på att det i dag inte går att införa ett arbetsgivaransvar samtidigt som personalstyrkan minskas och arbetslösheten ökar. Situationen blir än värre om förslaget går igenom med tanke på de prognoser som AMS ställer i dag, nämligen att arbetslösheten kommer att öka ytterligare. Det är en utveckling som i stället blir en avveckling. De arbetslösa skall betala för att få ett arbete. Det kan väl aldrig bli på samma sätt som i Latinamerika, nämligen att de arbetslösa måste muta vissa tjänstemän för att framledes få ett fungerande arbete. Betänkandet är dåligt underbyggt. Det finns ingen som helst anledning att i dag göra denna typ av konstruktion. Arbetsförmedlingen är, för dem som går utan arbete och som har en god kontakt med arbetsförmedlingen, en plats där man får tilltro till varandra och där man får ventilera sina problem. Denna möjlighet skall nu i dag slås sönder, och det beklagar jag verkligen. I och med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vår meningsyttring, som stämmer överens med den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman!

I Sverige ratificerades konventionen år 1935, och samma år antogs arbetsförmedlingslagen, som trädde i kraft år ILO-konventionen har en lång historia, vilket naturligtvis inte enbart får vara skälet till att vi vill ha förändringar till stånd, men viss spelar tidsaxeln ändå en roll. Konventionsbestämmelserna syftar till att inskränka och reglera arbetsförmedling. Konventionen reviderades år 1949 genom konvention nr 96, vilken vi nu står i färd med att ta ställning till, och Sverige ratificerade den året därpå. Främst två skäl låg bakom den reform som genomfördes år 1935. Det ena skälet var missförhållanden som rådde inom området för den yrkesmässigt bedrivna förmedlingen -- de övervakande myndigheterna hade haft svårt att komma till rätta med dessa problem. Det andra skälet var att staten hade kommit att utöva en alltmer omfattande, reglerande och understödjande social verksamhet. Behov hade uppstått av en vidgad och mer ingående kännedom om det vid varje tillfälle aktuella läget på arbetsmarknaden. Dessa skäl för ett förbud mot förvärvssyftande arbetsförmedling föreligger enligt utskottet inte längre. Starka fackliga organisationer samt arbetsrättslig och social skyddslagstiftning innebär garantier mot de missförhållanden som år I dag finns det en väl utbyggd offentlig arbetsförmedling, och utskottet betonar att, i dagens läge med stigande arbetslöshet, en väl utbyggd och fungerande arbetsförmedling är viktigare än någonsin. Det är statens uppgift att svara för en effektiv och offentlig arbetsförmedling. Det är därför angeläget att än en gång understryka att en god och kostnadsfri service skall tillhandahållas hela landet. Detta kan betraktas som ett delsvar till både Karl-Erik Persson och Monica Öhman. Jag återkommer senare till ytterligare ett par punkter. Det finns inget som säger att arbetsförmedling bedrivs bäst och mest rationellt enbart genom offentligt monopol. Privata och andra fristående förmedlingar bör kunna innebära goda alternativ i många fall, genom att servicen till både arbetssökande och arbetsgivare borde kunna förbättras. På så sätt kan också de offentliga arbetsförmedlingarna stimuleras i sitt arbete. Vi får en ökad mångfald och den enskilde får en större valfrihet. Detta kan väl knappast vara hinder för vare sig socialister eller vänsterpartister. Det kan i detta sammanhang finnas anledning att erinra om att förslaget om att häva arbetsförmedlingsmonopolet stöds av personer med hög kompetens också utanför denna kammare. Om Monica Öhman och Karl-Erik Persson talar med arbetsmarknadsstyrelsens högste ansvarige, nämligen generaldirektören själv, skall de finna att han flera gånger har uttalat att arbetsförmedlingsmonopolet mycket väl skulle kunna avskaffas. Nu svartmålar socialdemokrater och vänsterpartister. Och Monica Öhman säger att hon inte har kunnat få någon klarhet. Hon frågade retoriskt om det finns behov av kompletterande arbetsförmedlingar. Svaret är enligt utskottets mening ja. Hon frågade vidare hur många sådana det finns behov av. Det får väl delvis ge sig. Men vi vet ju att arbetsförmedlingarna i dagens situation har upp över öronen mycket att göra. Monica Öhman säger att denna möjlighet finns redan i dag. Ja, det gör den, men med en mycket snäv aktionsradie. Och när detta skall beredas får man inte glömma bort att det i direktiven mycket tydligt framgår att det handlar om att detta skall syfta till en bättre fungerande arbetsmarknad. Mot den skrivningen har jag för min del inget att erinra. Därför kan utskottet inte dela de farhågor som man i motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har fört fram, bl.a. att Sveriges anseende skulle bli så skamfilat om konventionen sades upp. Trots att en översyn av konventionen har aktualiserats av Internationella arbetsbyrån har ILO:s styrelse valt att ta upp andra ämnen på dagordningen för årets arbetskonferens.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

Herr talman! Monica Öhman har tidigare, precis som Karl-Erik Persson, sagt att detta är en stor ideologisk fråga. Och jag börjar snart tro dem. Nu säger nämligen Monica Öhman att arbetsförmedlarna måste se det som ett hån att det nu talas om alternativ och mångfald. Men detta är inte mer originellt än att vi strävar efter detta på t.ex. sjukvårdens område, skolans område och på flera andra av samhällsservicens områden. Jag kan inte förstå att någon kan ha känt sig förfördelad. Tvärtom har det på t.ex. sjukvårdens område visat sig att det har blivit ett komplement. Låt vara att det har varit ganska smala strimmor i verksamheten, men det har varit nyttiga pilotprojekt som har gjort att också den offentliga verksamheten har stimulerats till en kvalitetshöjning och till ett bättre utbud för dem som den skall betjäna. Nu är Monica Öhman litet bekymrad över att detta skall bli en gräddfil, men jag tror inte det. Gräddfilen fanns nämligen så länge den socialdemokratiska regeringen hade stort inflytande och detta var helt och hållet förbjudet. Då fanns det en gräddfil som innebar att man var långt inne i departementet med sin head hunterverksamhet. Då var ett sådant omdöme tillämpligt. I slutet av sin regeringsperiod gav socialdemokraterna med sig genom att vara med om en förändring, men den var mycket snävt hållen, och den kommer inte att tillgodose de behov som de arbetssökande har. Herr talman! Jag vill även ta upp något av det som Karl-Erik Persson talade om. Han kanske gör en logisk kullerbytta, när han säger att fler arbetsförmedlare inte ger några fler arbetstillfällen. Det kan naturligtvis vara riktigt, eftersom det inte skapar fler jobb. För detta krävs andra insatser på näringspolitikens och samhällsekonomins områden. Men samtidigt säger han att arbetsförmedlarna har alldeles för mycket att göra. Detta går inte riktigt ihop. Visst har arbetsförmedlarna mycket att göra. De har t.o.m. för mycket att göra. Och då skulle detta faktiskt innebära en viss avlastning. Uppdraget som utredaren har fått är att förmedlingen skall stärkas i alla sina goda delar och skall förbättras. Att det sker under mångfaldens fana tror jag att även socialister på sikt kommer att inse är ganska bra.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag bara säga att det är intressant att notera att socialdemokraterna har underkänt 1935 års lag genom sina förslag om förändringar här. Något som kammaren möjligen har glömt är att den dåvarande regeringen och socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet icke var överens om hur det skulle ske. Det kan vara en viktig upplysning. Det visar ju på svårigheter också i det socialdemokratiska partiet när det gäller synen på dessa saker. Återigen vill jag säga: Det handlar om att förbättra, icke om att rasera. Därför vidhåller vi vårt yrkande om bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! De tre minuter jag har till mitt förfogande räcker knappast för att besvara alla de frågor som ställts till mig. Jag vill till en början kort konstatera att bakrunden till min fråga inte är att jag är emot gruppförsäkringar. Jag är emot att individen inte själv skall avgöra om man vill ha en hemförsäkring eller inte. Leif Marklund tar i breda ordalag upp att det finns ett HD-avgörande som avgör frågan. Faktum är att det inte är så enkelt. Tingsrätten kom till ett helt annat domslut, och Högsta domstolen hade inte ens att pröva exakt samma stämmningsansökan som låg till grund för avgörandet i tingsrätten. Tingsrätten ansåg att det låg utanför fackföreningens område att teckna hemförsäkring åt sina medlemmar. Det kan ifrågasättas om hemförsäkringar är någonting som faller inom den fackliga organisationens område. Leif Marklund frågade om skälighetsprincipen. Jag skall återkomma till den senare. Sten Östlund talade om olycksfallförsäkring och livförsäkring. Det är sådana försäkringar som inte påminner om hemförsäkringar. De flesta av dessa försäkringar tecknas i avtal med arbetsgivaren. Jag blir nästan litet lätt road när jag hör Anita Johansson. Hon talar om att det är billigt att administrera gruppförsäkringar och att de är billiga. Det är helt rätt. Men det skulle bli på samma sätt om man i stället hade individuell anslutning. Nu beslutar ett antal personer om att 20 000, 30 000, 40 000 människor skall inneha samma hemförsäkring. Anita Johansson säger att sjukvårdsbiträdet därmed får en bättre försäkring. Det intressanta är, Anita Johansson, att sjukvårdsbiträdet får vara med att betala de dyrare försäkringsformer som skulle ha fallit på bättre hushåll. När det gäller Folksams hushåll är det nämligen så, att de stora hushållen som förmodligen skulle betala mycket mer för sin försäkring har en mycket låg avgift, medan det lilla hushållet som skulle ha betalat en betydligt lägre avgift får betala en högre avgift för att kompensera att det större hushållet rent faktiskt har en lika stor avgift. Det är inte alls sjukvårdsbiträdet som tjänar på detta, utan de som har betydligt högre inkomst. Anita Johansson talar också om själva formen med negativ avtalsbindning. När en produkt i dag marknadsförs får man inte skicka den produkt man vill sälja hem till någon så att individen själv får skicka tillbaka den. Det skickas ett prospekt, och sedan får man beställa den. Men när det gäller dessa hemförsäkringar bestäms att alla som tillhör en fackförening skall ha en kollektiv försäkring, och de som inte anmäler reservation mot detta får den. Jag menar att detta strider mot marknadsföringslagstiftningen. Jag får kanske återkomma till skälighetsprincipen i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Glädjen varade inte speciellt länge, Bo Lundgren. Jag tyckte att statsrådet började svaja en hel del i repliken till skillnad mot det relativt positiva svar som han har givit på Britta Bjelles interpellation. Det vore kanske bra om vi kunde få höra här vad statsrådets syn på denna fråga egentligen är. Jag förstår fortfarande inte vad Britta Bjelle har emot att Kommunaltians medlemmar här i Stockholm kan få en billig hemförsäkring. I stället för att betala 11 048 kr. om året som det skulle kosta individuellt, kan man få den för ca 700 kr. Jag kan inte förstå Britta Bjelles och Folkpartiets syn i den här frågan. Högsta domstolen har slagit fast att det inte är något fel att ha kollektiva hemförsäkringar, precis som jag sade i min inledning. Det skulle vara klädsamt om juristen Britta Bjelle kunde titta på den domen.

Herr talman! Jag vill börja med att säga till såväl Leif Marklund som Anita Johansson att det som driver mig att ta upp den här frågan är det faktum att jag har den uppfattningen att individer själva kan bestämma om de skall ha en hemförsäkring eller inte. Jag har inget emot gruppförsäkringar. Jag förstår inte varför facket inte kan ha en gruppförsäkring där individen får ett prospekt. Utifrån det kan man sedan anmäla om man vill ha den här försäkringen. I stället skall man genom någras beslut pådyvla 50 000--70 000 människor försäkringar som de inte har frågat efter. Till skillnad från Anita Johansson, som tycker att jag skall läsa den högsta domen när det gäller Elektrikerförbundet, har jag faktiskt läst både tingsrättens dom och hovrättens dom. Jag är alldeles övertygad om att om Anita Johansson hade läst dem -- vilket jag kan säga att hon inte har -- skulle hon inte uttrycka sig på det sätt som hon gör. I tingsrättens dom står det ganska klart hur man borde se på fackföreningarnas rörelseområde. Enligt den domen är det ganska begränsat, och då skulle man inte kunna åberopa den så friskt. När det gäller de oförsäkrade vill jag säga att det är lovvärt att fackföreningarna anser sig komma till rätta med de oförsäkrade. Men det är i grunden så att det finns nästan lika många oförsäkrade trots de kollektiva hemförsäkringarna. Alla de som inte finns i en fackförening t.ex. pensionärer, ungdomar, studerande, handikappade och andra grupper har inte möjlighet att få en kollektiv hemförsäkring. Avgiften är densamma för sjukvårdsbiträdet som för den mycket välbetalde byggnadsarbetaren som kanske har ett stort hushåll och bor i Stockholm, där det normalt skulle vara mycket dyrt att ha en hemförsäkring. Sjukvårdsbiträdet bor kanske i Jokkmokk och har ett litet hushåll. Därmed får hon betala en del av det hela. Avslutningsvis kan jag inte låta bli -- eftersom tiden går så fort -- att säga till Anita Johansson att det är tveksamt om detta trots allt är någon affär för Sedan 1985 har Folksams kollektiva hemförsäkringar gått med ca 200 milj.kr. i förlust per år. Eftersom jag har några sekunder kvar av taletiden skall jag säga till Bo Lundgren att tanken med skälighetsprincipen var att man skulle få till stånd en sund utveckling inom försäkringsbranschen innebärande att var och en skulle betala en avgift i proportion till risken med hänsyn till hushållets belägenhet. I ett område, t.ex. Stockholm, där man har många inbrott skulle man ha en högre avgift på grund av den högre risken, medan man på ett ställe med en liten risk för inbrott skulle betala en lägre premie. Det var bakgrunden till skälighetsprincipen, men den förfuskades av den socialdemokratiska regeringen för att möjliggöra för LO att ha kollektiva hemförsäkringar.
Herr talman! Till statsrådet vill jag säga att det är ett grundligt missförstånd att jag nickade bifall till de principiella invändningar som han redovisar i efterhand. Det var det grundläggande svaret på Britta Bjelles tre frågor som jag tyckte var bra avvägt. Till Britta Bjelle vill jag säga att det här faktiskt inte bara gäller fackföreningar. Svenska Jägareförbundet var ganska tidigt ute -- jag tror att det var redan 1925. Stockholms Kooperativa Bostadsförening försökte redan 1943 att införa kollektiva försäkringar för sina medlemmar. Även handikappföreningar är välkomna till Folksam för att bilda försäkringar. Det handlar alltså inte bara om fackföreningar utan om en kollektiv lösning för att få till stånd en bra och billig försäkring. Följden har också blivit att vissa andra försäkringsbolag har tvingats att börja pressa priserna på de individuella försäkringarna. Jag vill vidare upprepa det som Sten Östlund sade: Det pågår ingen debatt i denna fråga ute i samhället. Det märkliga är att den debatten förs av de borgerliga i den här kammaren. Alla försäkringstagare är nöjda och belåtna med att få en bra hemförsäkring, men en debatt har ändå förts år efter år sedan jag kom till riksdagen. Det finns faktiskt funderingar om man inte i den här debatten drivs av konkurrerande försäkringsbolag, eventuellt med hjälp av styrelseposter eller liknande. Det skulle betyda ett uppdrag från konkurrenter till Folksam. Det är kanske det som driver också Britta Bjelle att diskutera frågan i kammaren.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka sjukvårdsministern för svaret. I ett sjukvårdssystem med inslag av marknadsekonomi förstärks behovet av en kontinuerlig kvalitetsuppföljning. Också med tanke på den stora organisationsförändring som skett tror jag att det är mycket viktigt med kvalitetsuppföljningen. Jag måste fråga om jag kan tolka sjukvårdsministerns svar när det gäller konsekvenserna för den enskilde så, att kvaliteten får en stor betydelse i detta sammanhang. Det vore önskvärt att ministern gav sin mening till känna. Antingen måste man påtala kommunens skyldighet att betala, så att dessa vårdbehövande patienter, ofta döende, får sin vård i länssjukvården, eller också måste sjukvården ges direktiv att ej klassificera dessa patienter som medicinskt färdigbehandlade. Det är nödvändigt att besked lämnas och att vi åtgärdar detta, så att inte enskilda människor kommer i kläm mellan kommun och landsting. För den enskilde är det inte organsationen och betalningsansvaret som är det viktigaste. Det är innehåll och kvalitet.

Herr talman! Jag vill först instämma i det Bo Holmberg sade om ÄDEL-reformen i allmänhet. Den är positiv. När jag nu har åkt runt i landet och träffat kommun och landstingspolitiker -- som har blivit av med en del uppgifter -- och tjänstemän har jag fått det bestämda intrycket att de anser att reformen fungerar väl. De larmsignaler som har kommit fram är ingalunda typiska. Det är snarare undantag som bekräftar att det totalt sett är fråga om en mycket bra reform. Det är viktigt att erinra om bakgrunden till att betalningsansvarsreglerna infördes. Många tusen patienter blev under alltför lång tid liggande på akutsjukhus och geriatriska kliniker. Vi har i flera år diskuterat hur vi skulle hantera problemet med att kommunerna inte tog ansvar. Det var mot den bakgrunden som betalningsansvaret infördes. Det går att redan nu se att betalningsansvaret har fungerat bra. Eva Zetterberg och Bo Holmberg också har tagit upp, är det riktigt att det under en övergångsperiod kan ske misstag. Men det hänger inte bara ihop med reformen och övergångsperioden. Den typen av misstag begås ibland i sjukvården. Sådant följer alltid socialstyrelsen upp för att se hur man kan undvika att det upprepas. Som Chatrine Pålsson sade är det självklart att enskilda patienter inte skall komma i kläm. Både organisationen och de enskildas ansvar inom vården måste ha den inriktningen. Jag delar helt Bo Holmbergs uppfattning att det slutliga avgörandet av vem som är färdigbehandlad eller ej måste ligga hos läkaren. Det går inte att i politisk ordning reglera den frågan. När socialstyrelsen har undersökt de uppmärksammade fallen har man även granskat om någon har uppträtt klandervärt och om det finns skäl att vidta disciplinära åtgärder. Men slutsatsen av de fall som hittills har granskats är att det inte har funnits skäl till sådana åtgärder. Det är naturligtvis ibland ett genuint svårt problem att avgöra om en person är döende eller inte. Det finns kroniker som kommer att dö förr eller senare eller t.o.m. ganska snart. Men det är svårt när man har vårdat en akut sjukdom att avgöra hur nära döden en kroniker är. I regel fungerar det hela väl. Men i några av de uppmärksammade fallen har man gjort bedömningen att personer skulle leva längre, men ändå har de dött under transporten eller omedelbart efter det att de har kommit hem sedan de har behandlats för en sjukdom. I stort sett alla mina meddebattörer tar upp frågan om risken att de ekonomiskt snäva ramarna tar över. Jag tror inte att det är det som har varit huvudproblemet i de uppmärksammade fallen. Det har snarare varit fråga om felbedömningar från läkares och möjligen socialtjänstens sida efter det att personerna har färdigbehandlats. Det är klart att det i en pressad ekonomisk situation alltid finns risker. Det skall vi vara medvetna om. Därför vill jag gärna understryka att från min och regeringens utgångspunkt är det oerhört viktigt att inte låta ekonomin innebära inskränkningar i möjligheterna att ge våra äldre en god omsorg. Det är självklart att de pengar som i samband med ÄDEL-reformen har satsats på t.ex. utbyggnad av gruppbostäder och ombyggnad till egna rum på sjukhem osv. reserveras till det ändamålet. Det finns ingen tanke på att stoppa in dem i den gemensamma påsen. De pengarna kommer att finnas kvar. Vi räknar med att de skall räcka till ungefär 20 000 enkelrum och 25 000 platser i gruppbostäder under åren framöver. Men det här räcker inte. Även inom den ordinarie budgeten måste kommunerna göra sådana prioriteringar att de äldre inte försummas. De 5,5 miljarderna är i huvudsak ett bidrag till olika former av investeringar i utbildning och bostäder. Men därtill kommer driftskostnaderna. Där tvingas kommunerna till hårda prioriteringar. Vi kan inte trolla bort de ekonomiska problemen. Vi kan inte besluta att de inte skall finnas där. Vi befinner oss i en ganska pressad ekonomisk situation för närvarande. Regeringen försöker på olika sätt att få i gång den ekonomiska utvecklingen. Det är en diskussion som kan föras i andra fora, och den återkommer senare i dag i kammaren. Men det är helt klart att inom de snäva ramar som finns måste äldreomsorgen ges en mycket hög prioritet. Det räcker inte ens med att bibehålla den standard som finns i dag, utan standarden måste förbättras när det gäller omhändertagandet av de äldre.
Herr talman! Frågan om ÄDEL-reformens införande eller inte har utgjort en het diskussion i riksdagen. Som Bo Holmberg konstaterade hade Vänsterpartiet ett annat förslag i den frågan. Vi i Vänsterpartiet tyckte inte att svensk sjukvård och kommuner och landsting hanterade frågan på ett till fullo önskvärt sätt. Vi var klara över att det fanns och finns problem. Vi tyckte att det fanns möjligheter till frivilliga överenskommelser mellan kommuner och landsting. Men jag tycker egentligen inte att det här är så intressant att diskutera i dag, eftersom vi redan har fattat beslut. Det finns ingen anledning att gå tillbaka, utan i stället skall vi försöka se hur det går att stärka reformen och få den att fungera ute på fältet. Jag är trots allt nöjd -- eller någonting åt det hållet -- när socialministern säger att det inte bara är de ekonomiska faktorerna som skall styra och att regeringen har för avsikt att hålla uppsikt över frågan och inte låta ekonomin fullständigt ta över. Jag är övertygad om att vi kan ha olika sätt att se på införandet av ÄDEL-reformen. Men i dag är de stora besparingar som kan göras i kommuner och landsting av större betydelse. De har större påverkan på den enskilde gamle och hans eller hennes möjligheter till bra sjukvård och hemsjukvård osv. Jag är nöjd om vi tillsammans kan se till att besparingar inte leder till några negativa konsekvenser och om regeringen är beredd att skjuta till pengar för att undvika dessa besparingar. Jag tycker självklart inte att politiker skall styra och tala om vem som är färdigbehandlad. Jag utgår från att det är läkare som skall göra den bedömningen. Jag tycker att det är viktigt att vi uppmärksammar när sådana exempel dyker upp och att socialstyrelsen och andra instanser får skyldighet att klargöra för kommuner och landsting att det inte får ske sådana olika bedömningar.
Herr talman! Det är mycket viktiga signaler som socialministern har givit här i kammaren i dag. De är viktiga först och främst för de äldre och deras anhöriga men också för sjukvården. Jag vill gärna tacka socialministern för uttalandet i TV i går kväll -- jag tror att det var i Aktuellt. Socialministern uttalade mycket klart att den sociala välfärden skulle prioriteras. Jag och många fler vill vara med i det arbetet. Jag vill göra följande jämförelse. När det gäller frågan om vårdens kvalitet kan man konstatera, att om en kommun i Oskarshamnsområdet skulle ge vård dygnet runt för dessa svårt sjuka människorna skulle det kosta 3 000 kr. per dygn. I landstinget skulle det kosta 1 800 kr., vilket är billigare. Kommunerna skall ta till vara möjligheten till billigare vård för de patienterna. Jag vill tacka socialministern för att han vill prioritera äldreomsorgen i ett framtida Sverige. Den kommer att bli en av de allra viktigaste frågorna.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret och klarläggandet om behovet av förslag som ger förutsättningar för att långsiktigt driva den här verksamheten. Definitionerna var tidigare litet vidare, och det har naturligtvis på sina håll orsakat en viss oro, även om man må tillstå att oron kanske har blåsts upp en aning. Jag är tacksam över utpekandet och klargörandet av att det är kanalverkets verksamhet som skall ses över. Magnus Persson antyder att andra ledamöter har ändrat uppfattning. Herr talman! Vi har inte hävdat att allting är klarlagt. Vi har förordat regionalt ansvar för det fortsatta utredandet, men vi inser också att den här översynen av kanalverket är mycket betydelsefull. Detta är naturligtvis kommunikationsdepartementets bord, och jag noterar med tillfredsställelse att detta har uttalats och att vi nu med säkerhet vet var bollen ligger. Vi sade i debatten den 18 mars att man på visst håll inom regionen fortfarande spjärnar emot skapandet av ett regionalt Vänerhamn AB. Personer från Kristinehamns hamn har uttalat sig i värmländska media, så jag yppar ingen hemlighet när jag säger att man tveksam till ett hamnbolag. Jag hävdade redan i den tidgare debatten att det fortfarande finns ett behov av ett visst s.k. omvandlingstryck i den här frågan. Trycket finns, och det behövs fortfarande, det är jag övertygad om. Magnus Persson, jag och även många andra kommer förmodligen att vara ganska glada en dag i framtiden när vi har ett mycket skärpt, rekonstruerat och fungerande Vänerbolag och en rekonstruerad Vänersjöfart. Då kommer vi att vara glada över att det fanns ett omvandlingstryck i den här frågan.

Herr talman! Jag tycker det var bra med ett klart svar från departementschefens sida. De uttalanden som fanns i budgetpropositionen har skapat oro inom regionen, och det är väl bra om de dimmorna lättar. Det är också bra att få höra att Vänersjöfarten är ett riksintresse. Jag kan nämna att vi hemma i min kommun, Karlstad, har en hel del skrymmande gods som görs på Valmet. Det gäller stora cisterner som man över huvud taget inte skulle kunna transportera på väg. Man är beroende av djuphamn och sjötransporter om man skall kunna behålla produktionen vid Därtill kommer oljetransporterna till Bergslagen som det ur miljösynpunkt är ytterst tveksamt att ta på landsväg. Det är märkligt att departementschefen och kommunikationsministern använt ordet miljö bara en gång i svaret. Från regionens sida är vi naturligtvis öppna inför att diskutera ett huvudmannaskap. Men vi är rädda för att staten, i det här fallet departementet, inte skall stötta oss som man har gjort tidigare. Vi fick en fördjupning av Trollhätte kanal, vi fick året-runtsjöfart och vi fick en isbrytare på Vänern, vilket har betytt mycket. Det gäller att vi optimistiskt kan se framtiden an. Så det noterar jag med tillfredsställelse. Så några ord till Roland Lében, min meddebattör från Kristinehamn. Det inte är någon tvekan om att de borgerliga riksdagsledamöterna darrade på manschetten när de hörde husbondens röst. Ni skrev era motioner, och ni var med i det längsta i överläggningarna med Karlstads kommun, där ni tyckte att departementschefen hade skrivit fel. Men dagen därpå behandlades detta ärende i utskottet, och då hade era partivänner i utskottet valt en annan sida. Jag menar att man har bytt sida under resans gång. Nu är det bara att hoppas att vi tillsammans kan lotsa Vänertrafiken vidare och gemensamt se till att fartygen går på Vänern också i fortsättningen.
Herr talman! Jag tycker också att det är bra att kommunikationsministern beklagar formuleringen i budgetpropositionen. Men protesterna mot denna formulering började komma redan den 11 och den 12 januari. Det ligger mycket arbete i regionen bakom uppvaktningar och skrivningar, som skulle ha kunnat undvikas om detta klarläggande kunnat uttalas lika tydligt direkt efter att budgetpropositionen lagts fram. Nu säger i alla fall kommunikationsministern att det är ett riksintresse att kanalen får vara kvar. Jag hoppas att han också kommer att handla därefter i fortsättningen. Det jag sade om kommunikationsministerns intresse för miljöfrågorna i trafiksäkerhetsarbetet var tydligen känsligt. Jag skall inte gå in mer på det nu -- det kommer en interpellationsdebatt om en stund som behandlar den frågan. Denna verksamhet måste, liksom alla andra verksamheter, vara utsatt för rationaliseringar, där man måste söka sig nya och bättre vägar som kan bli bärkraftiga och kunna fungera i framtiden. Till sist vill jag ytterligare en gång poängtera vad sjöfarten innebär för regionen och de industrier som lokaliserats dit just därför att dessa transportmöjligheter finns. Det sägs från dessa industrier att om möjligheten till sjöfart skulle tas bort skulle merkostnaden sannolikt motsvara den vinst företagen kan ha i ett långsiktigt perspektiv. Det skulle i så fall omöjliggöra fortsatt verksamhet. Då slapp vi miljöproblemet med transporterna, men skulle i stället få problem med sysselsättningen. Det problemet skulle vara mycket negativt för landets ekonomi. Därför hoppas jag att man tar tag i dessa frågor och hittar lösningar. När Mats Odell säger att det är viktigt att man arbetar vidare lokalt vill jag instämma i detta. Men jag vill, som Magnus Persson, också poängtera att det är viktigt att regeringen inser att den har ett väldigt stort ansvar för detta som Mats Odell själv säger är ett riksintresse.
Herr talman! Låt mig först säga att det är en självklarhet för oss borgerliga politiker i Värmland, liksom för de allra flesta i länet och jag tror också i länen runt omkring, att Vänersjöfarten skall bli kvar. För min del har jag aldrig ett ögonblick kunnat tro att statsmakterna -- och allra minst en borgerlig regering -- skulle dra ett streck över anslagen till Trollhätte kanalverk, till dessa slussar som gör det möjligt med en sjöfart på Vänern. Nu har vi ännu en gång fått klart besked från regeringen att det under inga omständigheter skall bli sådana indragningar av anslagen att man äventyrar Vänersjöfarten. Detta fick vi borgerliga ledamöter i riksdagen från Värmland klart för oss på ett tidigt stadium. Vi deltog, precis som Magnus Persson, i en överläggning med kommunstyrelsens arbetsutskott i Karlstad. Detta förde Magnus Persson nu på tal.

Den är så omfattande att man lätt inser att den inte kan föras över till väg eller järnväg utan orimliga konsekvenser. Magnus Persson försöker pådyvla oss borgerliga någon form av tvehågsenhet i begynnelsen och säger att vi sedan skulle ha gjort en omkastning av våra ställningstaganden. Nej, vi har helt enkelt talat med dem som företräder våra borgerliga partier i regeringskansliet och i utskottet. Vi fick då en fullständig bild av denna fråga. Jag delar kommunikationsministerns uppfattning att det är rimligt att man nedbringar kostnaderna i kanalverket. Det har varit en kostnadsexplosion. Detta klargör också företrädare för rederinäringen som jag har varit i kontakt med. Folkpartiet, har haft överläggningar med kommunikationsministern, det kan jag öppet redovisa. Vi har kommit till samma slutsats, nämligen att en översyn av kostnadsbilden för kanaltrafiken i syfte att rationalisera och effektivisera helt enkelt är nödvändig. Det önskar också rederinäringen och sjöfarten och naturligtvis också hamnarna i Socialdemokraterna i opposition vill naturligtvis göra affär av detta. Men låt mig också konstatera något från överläggningarna med kommunstyrelsens arbetsutskott i Karlstad. Där redovisades hur man hade haft överläggningar med tjänstemän i kommunikationsdepartementet. Det var tjänstemän som arbetat där under den socialdemokratiska regeringen, naturligtvis med tjänstemannaoväld. De hade ändå tagit intryck under årens lopp -- socialdemokraterna har regerat en tid. Vi var, säger kommunstyrelseföreträdarna som vi träffade, verkligt rädda för att det skulle bli en negativ utgång. Tjänstemännens inställning i kommunikationsdepartementet var negativ. Det här är vittnesmål som jag nu för vidare. Jag gör det därför att Magnus Persson ger en så orättvisande bild av det som har skett. Jag upprepar att vi borgerliga och vår regering självfallet kommer att se till att Vänersjöfarten kan drivas vidare, effektivare och ännu skonsammare mot naturen och miljön.

Herr talman! Jag känner ett starkt behov av att träda upp till försvar för mina utomordentliga tjänstemän på departementet. De är både kompetenta och lojala, inte bara mot denna regering utan mot varje regering som får svenska folkets förtroende. Magnus Persson tycker att dimmorna lättar. Det är skönt. Men någonting som inte lättar, Magnus Persson, är förändringstrycket på den här verksamheten. Det är väl den man har försökt upprätthålla bland tjänstemän och politiker. Jag vill gärna erinra om att det faktiskt var den förra regeringen som började skruva upp detta förändringstryck. 1990/91 var utgiften för den här verksamheten i runda tal 70 milj.kr. Det var där förändringstrycket började. Det var där man började dra ner. Jag tycker, herr talman, att det finns anledning att erinra om detta en dag som denna. Nu har vi i alla fall förenat oss i uppfattningen att det här är ett riksintresse som vi med gemensamma krafter skall försöka rädda, effektivisera och göra konkurrenskraftigt så att alla de komparativa fördelar som finns kommer till sin rätt.
Herr talman! Först vill jag peka på det uttalande som Magnus Persson, socialdemokrat, hade som avslutning i sitt inlägg. Det står där som skriften på väggen för evärderliga tider att den borgerliga regeringen kommer att se till att sjöfarten på Vänern fortlever. Det är gott att notera. Det tackar vi Magnus Persson för. Han har helt absorberat det budskap som kommunikationsministern, Roland Lében och jag har fäst till protokollet. Sedan vill jag tala om för Magnus Persson att jag inte talade om arbetsförmågan, arbetskapaciteten och lojaliteten hos kommunikationsdepartementets tjänstemän. Det gällde det intryck som företrädare för Karlstad kommun fick när de var på överläggningar i kommunikationsdepartementet. Jag kan inte vitsorda tjänstemännens arbetsförmåga i olika departement, men jag är övertygad om att de arbetar duktigt och lojalt precis som andra i regeringskansliet. Magnus Persson sade inledningsvis att de borgerliga här -- det är Roland Lében och jag -- försöker komma ifrån våra motioner om Vänersjöfarten. I våra tidigare inlägg har både Roland Lében och jag klargjort att vi under tiden har fått sådana insikter i frågan om Vänersjöfarten och framför allt beträffande kanalverket och dess kostnadsutveckling att vi rimligen har tagit intryck av det. Vi är då till freds med detta. Vi bejakar t.o.m. de utredningar som nu görs. Vi ser det som nödvändigt. Jag skall inte upprepa mera av vad jag tidigare har sagt, men det är angeläget att Magnus Persson noterar detta så att det inte behöver tas upp och ältas en gång till. Herr talman! Avslutningsvis vänder jag mig främst till kommunikationsministern. Den roll som Vänerns Seglationsstyrelse spelar är mycket betydelsefull. Där har man på ett tidigt stadium privatiserat en eljest statlig verksamhet. Jag är övertygad om att kommunikationsminister Mats Odell redan har fått det här goda, fina intrycket av den verksamheten med Seglationsstyrelsens ordförande Lars Larsson i spetsen och med Lars

Herr talman! Kenneth Lantz har frågat mig hur jag tänker agera för att vi skall kunna vara så flexibla som möjligt i transportval från Skåne mot kontinenten. Bakgrunden är närmandet till EG, som kan innebära stora förändringar för Sverige. Det är av stor betydelse för Sverige, oavsett medlemskap i EG, att skapa förutsättningar för snabbare och bättre transporter mot det övriga Europa. Vårt avståndshandikapp på i medeltal 70 mil till marknaderna i Centraleuropa måste reduceras tidsmässigt för att vi skall bli konkurrenskraftiga. Detta kan ske genom satsningar inom olika delar av vårt kommunikationsnät. En förbindelse över Öresund för väg och järnvägstransporter kommer att byggas, som underlättar transporter till kontinenten. Det är emellertid också viktigt att de färjeförbindelser som finns och de som kan skapas mot kontinenten har goda förutsättningar att verka och utvecklas genom t.ex. väl utbyggda landanslutningar. Vi har, som jag ser det, en god beredskap och goda möjligheter till flexibilitet i det transportnät som finns och som vi kommer att utveckla vidare framöver.
Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för det svar som jag har fått. Jag gläder mig speciellt över ordet ''flexibilitet'', för det hade jag tänkt att anknyta mitt anförande till vid en ytterligare utveckling av min fråga. I södra Sverige är det en riksbangård Syd på gång. Den kan placeras ganska långt söderut i Skåne, men det är också möjligt att placera riksbangården i någon av de norra delarna av landskapet, förslagsvis i Helsingborgsregionen. En placering i Helsingborgsregionen skulle påverka en riksbangård Syd:s effektivitet i positiv riktning, inte minst med tanke på flexibiliteten. Av svaret framgår det att det är önskvärt med en flexibilitet. Därför önskar jag att kommunikationsministern kunde ge mig svaret att man vill arbeta för att riksbangård Syd skall placeras i Helsingborgsregionen.